Herr talman! Efter nära tre års väntan blir man besviken över det magra resultat varvsutredningen presenterat. Varvsutredningen har helt förbigått det väsentliga i varvens problem. De förslag och rekommendationer som varvsutredningen lämnar löser inga grundproblem; de av utredningen föreslagna punktinsatserna åstadkommer ingen lösning av problemen på lång sikt. Marknadssituationen har förändrats under de år som varvskommittén uppskjutit sitt ställningstagande till de svenska varvens problem, som enkelt uttryckt består i att varven tvingas låna internationella pengar till 9J—12 procents ränta och sedan låna ut dem igen till 6 procents ränta. När varvskommittén tillsaties ansågs det mycket nödvändigt att snarast få fram ett program för statliga stödåtgärder innan ett eller flera varv tvingades begränsa driften. Medan publiceringen av kommitténs arbetsresultat skjutits på framtiden i omgångar har allt som berör den egentliga problematiken på något underligt sätt försvunnit ur betänkandet, som nu i sin slutliga utformning inte presenterar några försök att lösa de svenska varvens problem och svårigheter. En sak har man emellertid fått tillfälle att studera: den svenska varvsindustrins betydelse för vår ekonomi och det svenska samhället samt betydelsen av dessa industriers fortlevnad i regionerna Göteborg och Malmö. Efter många års saklig och fördjupande men politiskt inflammerad debatt står varvsindustrin kvar i oförändrad position, i vilken man är tvungen att konkurrera i första hand med utländska statsbanker. Det är en konkurrens där våra varv står utan vad som ute i världen allmänt uppfattas som normalt statsstöd — blott med ett. moraliskt stöd i form av ett uppreklamerat statligt borgensåtagande. Staten vägrar att i dag kompensera varven för de stora ränteförluster de gör på de internationella kundkrediterna, och de svenska varven har därigenom en unik ställning i världen. industriminister Wickman avvisar i propositionen tanken på räntesubventioner åt varven med motiveringen att >det bör vara en grundsats i svensk näringspolitik att bestående olikheter i produktionsförutsättningarna här i landet i förhållande till andra länder inte skall utjämnas genom statsåtgärder»>. Teoretiskt är detta ett resonemang som kan låta rätt och riktigt, men i praktiken förhåller det sig så att konkurrensen på den internationella fartygsmarknaden i dag sker mellan stater snarare än mellan varvsföretag. Denna utveckling är rakt motsatt den strävan mot en frigörelse av den internationeila handeln som efter andra världskriget varit allmänt accepterad mellan västvärldens industriländer och som varit framgångsrik i många avseenden. Denna strävan har varit och bör vara en huvudlinje i svensk handelsoch näringspolitik. Det måste därför vara ytterst angeläget att Sverige inom ramen för det internationella samarbetet inom OECD och EFTA och i andra handelspolitiska sammanhang med kraft verkar för att den internationella handeln på detta område befrias från subventionsinslag. Här har den svenska regeringen inte visat samma handlingskraft som i så många politiska ställningstaganden och initiativ inom vårt eget land. Den svenska varvsindustrin befinner sig onekligen i ett högst förbryllande läge. Dess orderböcker är fyllda för flera år framöver med order som för de närmaste åren är tecknade efter ett mycket gott prisläge och till viss del t.o.m. enligt 1950-talets gyllene glidskala. Man lider brist på arbetskraft, kan som regel endast sälja mot långa avbetalningskrediter och har svårt 'att finansiera dessa krediter. : Stora summor har lagts ned på rationaliseringar. Sådana rationaliseringar som Götaverken har gjort med 'Arendalsvarvet, Kockums med anläggandet av sin stora byggdocka och Eriksberg med sina nya dockanläggningar är allmänt kända och åtnjuter internationell beundran. Största delen av tonnaget byggs för närvarande på plana bäddar, och detta anses medföra mycket stora fördelar och kostnadsbesparingar. Svenska varv konkurrerar emellertid inte på lika villkor med utländska varv, vilka samtliga åtnjuter statliga subventioner som anses motsvara ca 10 procent av produktionskostnaderna, vartill kommer statligt kreditstöd. Varven har begärt — och även de motionärer som åberopas i bankoutskottets utlåtande — ett temporärt stöd i underläget gentemot de utländska staterna. Varvskommittén och regeringen har behandlat problemen som om det vore fråga om ett permanent stöd, något som varvsindustrin aldrig önskat. I bedömningen av varvsindustrins fortlevnad måste stor hänsyn tas till att större delen av dess produktion exporteras. I kronor räknat exporteras tre av fyra fartyg som byggs i Sverige. Per år tar varven in över 1 miljard kronor i exportinkomster. Det är ungefär lika mycket som t.ex. den svenska bilindustrin. Man bör heller icke glömma bort att den svenska varvsindustrin har kommit att få stor betydelse för ett stort antal underleverantörer, lokaliserade till skilda delar av vårt land, bl.a. i de avfolkningsbygder där statliga stödåtgärder vidtas i sysselsättningspolitiskt syfte. En avveckling eller en begränsning av vår varvsindustri skulle därför medföra allvarliga ekonomiska konsekvenser inte bara för dessa underleverantörer utan även för här berörda regioner i Göteborg och Malmö. Ca 50 000 människor är direkt eller indirekt anställda i varvsindustrin. Detta förpliktigar regeringen till en seriös och vettig politik i detta kanske nära förestående sysselsättningsproblem. Det är väl inte så, herr statsråd, att staten själv vill välja tidpunkten när det skall förhandlas om hjälp och denna tidpunkt inträffar när varven har mer akuta ekonomiska svårigheter. Om dessa tankar skulle besannas, då har vi upplevt kattens lek med råttan. Det är viktigt att komma ihåg att så länge Sverige — världens andra skeppsbyggarnation — avstår från den vanliga formen av varvsstöd, så länge lönar det sig i motsvarande mån för konkurrenterna att behålla sitt stöd. Om de svenska varven kom i samma läge som konkurenterna skulle dessa förmodligen vara villigare att avveckla stödformen, eftersom den då inte längre skulle spela samma roll. Herr talman! Varvsindustrin har visat sin goda vilja att samarbeta och tillmötesgå de statliga kraven på ökat samarbete.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

Herr talman! Det är en stor och kinkig fråga som vi nu ger oss in på; det är ingen som behöver tvivla på den punkten. Varvsproblemen är betydelsefulla för oss på sysselsättningens område direkt och indirekt och betydelsefulla för oss även när det gäller vår samhällsekonomi och den framtida utvecklingen, tänkbara alternativ eller vilka mål vi än kan uppställa. Varven är en tung och betydelsrfull klump i vår ekonomi. Varven har alltid haft svårare förhållanden än våra hemmamarknadsindustrier. Varvsindustrin är en exportindustri, men ingen vanlig exportindustri, utan en av de mera konjunkturkänsliga exportindustrierna. Varven har inriktat sin sysselsättning och sin optimism på två linjer: kortsiktigt efter de internationella konjunktursvängningarna och långsiktigt efter världshandelns utveckling. Svårigheterna enligt den kortsiktiga linjen är betydande. För att överbrygga dem arbetar varven med att ta in order för relativt lång tid, när de bedömer att konjunkturen kan väntas bli gynnsam för den närmaste tiden. Å andra sidan måste varven, även bortsett från den synpunkten, alltid arbeta med relativt lång orderbeläggning för att kunna klara av de förberedelser som behövs i form av materialinköp, beställning av maskiner, konstruktioner av båten och själva byggandet samt utrustningen av båten. Det är med hänsyn härtill helt naturligt att varven måste ha en beläggning av order två år framåt i tiden. I gynnsamma fall räknar man med något års längre beläggning. Därutöver vill man inte gärna sträcka sig på grund av svårigheten att överblicka kostnaderna framåt i tiden. Den kortsiktiga utvecklingen som varierar med konjunkturerna är ingenting som världen råder över. Det är inte ens de konjunkturer som gäller inom länderna som det här är fråga om, utan det är konjunkturer som gäller i olika delar av världen, inte bara ekonomiska konjunkturer utan också militära konjunkturer, vilka i hög grad påverkar varvens utveckling. Koreakrisen och de två Suez-kriserna visar ju tydligt vad det militära betydde omedelbart för varvens orderbeläggning och för världshandelns utveckling. Den långsiktiga utvecklingen är den som bestäms av världshandeln och den i sin tur hänger samman med befolkningsutvecklingen i världen, industriutvecklingen i världen och behovet av mera råvaror som behöver transporteras över haven. Den långsiktiga utvecklingen leder — det har vi väl all anledning att räkna med -— åt det hållet att vi får behov av allt flera transporter. De transporterna måste ske över haven — lufttransporlerna i all ära, men de gäller inte de tunga varorna, inte råvarorna.

Den som har råd ekonomiskt att arbeta på lång sikt, att klara sig över svackorna, har all anledning att vara optimistisk inför volymutvecklingen och därmed också inför varvens utveckling totalt sett. Det finns behov av varvens produkter, det behöver vi aldrig tveka om. Det som är det kinkiga är de snabba konjunkturväxlingarna på kort sikt. Den prisstegring som har ägt rum internationellt har varit gynnsam för redarna. De har kunnat beställa sina båtar i ett tidigt skede och fått dem levererade, när pengarna har haft ett annat värde än när beställningen gjordes. De har också kunnat tillgodogöra sig den gynnsamma faktorn, att den internationella konkurrensen om att få deras båtar har varit stor vid ett par tillfällen. Det har lett till att japanerna infört eit subventionssystem för att underlätta försäljningen av sina båtar. Vi klandrar ofta japanerna för detta, men jag tror inte att vi har så stor anledning att göra det. Japan är ett kapitalfattigt land. Om japanerna ville exportera sina båtar måste de kunna exportera dem på samma villkor som Europa, och Europa hade, före de senaste räntehöjningarna för en del år sedan, väsentligt lägre räntor som kunde bjudas redarna, när de ville köpa båtarna på kredit, än vad japanerna hade. Japanerna ville nollställa sin höga inhemska räntenivå med den internationella räntenivån, och därför började de subventionera. När sedan den internationella räntenivån på grund av strävandena från centralbankers och från penningvårdande myndigheters sida började stiga för att man ville pressa prisutvecklingen så att den inte blev alltför inflatorisk ledde det till höga räntor också inom Europa, men den japanska subventionen bibehölls. Då infördes steg för steg subventioner även i de europeiska länderna. Det har under många år varit Sveriges strävan att få ned dessa subventioner, men det har inte mött någon större förståelse. Man har nu kommit fram till en norm, med 6 procents ränta, 80 procents kredit och åtta års kredittid. I varje fall de flesta länder har accepterat detta; vissa länder ger dock fortfarande kreditstöd till 5,5 procents ränta. Läget kompliceras emellertid yt terligare för varvsindustrin, vilket kanske inte berörts så mycket i diskussioner om varven, genom att varvens avnämare, rederierna, också är subventionerade över hela världen. Dessa subventioner är betydande. Via subventioner till inhemska rederier styr man i flera länder efterfrågan till de egna varven. Därmed blir varven eftersökta. Indirekt kan de ges subventioner genom stöd till rederierna. Vissa länder ger krediter till sina rederier till 2 procents ränta, andra länder lämnar sina rederier 20 procent av kostnaderna för en båt. Denna summa lämnas kontant och man hjälper sedan via varvskrediterna till med de återstående 80 procenten. Rederierna behöver alltså i dag inte satsa ett enda öre av egna pengar för att skaffa en båt. Ser vi saken från rent liberal synpunkt kan vi konstatera, att det råder en sjuk internationell situation inom stora delar av den internationella handeln, både när det gäller rederisidan och varvssidan. Men vi lever i en internationell värld där vi inte själva bestämmer över hur vi vill ha det utanför våra gränser.

Nu har beklagligtvis denna internationella situation uppkommit. OECD:s möjligheter att minska räntesubventionerna har påverkats, därför att räntan drivits upp till mer än de 6 procent som man önskade. I OECD deltar inte bara varvsländerna utan också redare från olika länder. De grekiska redarna är inte intresserade av att varvskrediterna lämnas till högre ränta än vad som är absolut nödvändigt. Detsamma gäller de norska, engelska, tyska och svenska redarna. Det kommer inte att bli lätt att minska den internationella varvssubventionen. Från metallinternationalens sida har vi stött dessa strävanden inom OECD, och vi har haft direkt kontakt med varvskommittén som sysslat med de här finansieringsfrågorna inom -: OECD. Dessutom har vi genom de fackliga organisationerna satt oss i förbindelse med regeringarna i samtliga varvsländer — Japan, Tyskland, Italien, Frankrike, de skandinaviska länderna och England -— alla utom USA där varvsarbetarna inte ville gå med utan önskade slå vakt om "höga subventioner; de uppgår där till cirka 50 procent av båtens produktionspris. Men det finns många intressen. Både bland företagare och anställda finns intresse av att sysselsättningen upprätthålles inom varvsindustrin, som i flera av Europas länder skurit ned sysselsättningen med en tredjedel under en period av cirka 15 år. De är inte intresserade av någon ytterligare nedskärning, eftersom varven ofta ligger samlade i vissa distrikt där det är svårt att skaffa fram nya sysselsättningar om varven försvinner. Detta gäller såväl i England som i Tyskland och Frankrike. Man vill gärna vara med om en internationell minskning av subventionerna, men förutsättningen är att man samtidigt kan klara sin egen Sysselsättning. Detta betyder att problemet med varvssubventionerna blir ett inhemskt, inrikespolitiskt sysselsättningsproblem av mycket brännande art i många marginella valkretsar i ett flertal varvsländer. Det blir ett utpräglat inrikespolitiskt problem, där regeringen måste ta ställning till att antingen upprätthålla sysselsättningen eller förlora valet. Detta gör att man kommer att få många deklarationer om att regeringarna i de flesta länder i princip vill minska subventionerna, men när det sedan kommer till praktisk handling sitter regeringarna mycket illa till när det gäller att förverkliga dé libe rala synpunkter som de i internationella sammanhang säger att de i princip ansluter sig till. Vid årsskiftet lades inom EEC fram en varvsrapport av något som heter Linkingkommittén, där EEC-ländernas varvsindustrier är representerade. I den rapporten föreslås att samarbetet inom EEC skall vidgas när det gäller att mellan EEC-kommissionen och regeringarna säkerställa den framtida refinansieringen av krediterna, så att varven kan låna på angivna villkor. Det sägs uttryckligen i EEC:s varvskommittés rapport, att man inte ännu en gång vill se att EEC minskar sin andel av världens totala fartygsproduktion. Där är man ute efter att höja produktionsandelen från ca 17 procent av världsproduktionen till 21 å 22 procent. Engelsmännen har haft liknande strävanden men inte lyckats särskilt väl. Strävandena finns dock kvar där. Under sådana förutsättningar är man i de länderna i grund och botten inte intresserad av att minska subventionerna, vilket skulle hindra den industripolitik man dragit upp för varvens del. Om vi skall ansluta oss till EEC, så vet vi sedan tidigare att man där rekommenderat länderna att inte lämna större stöd än 10 procent av fartygsproduktionens värde. Därutöver lämnar EEC-länderna stöd till rederinäringarna i respektive länder. I Japan har man bedömt utvecklingen mycket optimistiskt. Man tror där på en fördubbling av världshandelsflottan under ett drygt årtionde och på en ökning av den japanska varvsproduktionen med 100 procent från 1970 till 1980. Den totala världsproduktionen beräknas till 14 å 15 miljoner ton, och den räknar man med kommer att öka till 30 miljoner ton om året, varav japanerna räknar med att kunna svara för något mer än hälften. Utifrån de svenska varvens redovisning har vi ibland resonerat om hur stora förlusterna vid varven är, men det är mycket svårt att räkna ut det med hjälp av de räkenskaper som förs inom företagen. Jag vill där knyta an till vad jag sade tidigare om utbyggnaden av varvsproduktionskapaciteten i världen och säga att den största förlusten syns inte i räkenskaperna utan i företagen, om man där inte kan skaffa sig den moderna utrustning och de moderna anläggningar man behöver. Japanerna avser att bygga 8 å 10 moderna nya varv inom kommande tioårsperiod. Japanerna har gång på gång lagt upp mycket långsiktiga planer på sin varvsindustris utbyggnad och har även genomfört dem. Det finns all anledning att räkna med att de gör det igen. Med dessa 8 å 10 moderna nya varv skall man kunna höja sin varvskapacitet till det dubbla, d.v.s. till i runt tal 15 miljoner ton. Därutöver planerar eller säger man sig i varje fall kanske så småningom behöva införa ett tvåskiftssystem för att utnyttja anläggningarna ännu bättre, och det betyder att man skapar ytterligare produktionsmöjligheter. Om inte de svenska varven kan hänga med i den utländska tekniska moderniseringstakten uppstår stora förluster som inte syns i räkenskaperna. Det är inte avskrivningarna som är för små — det är en speciell fråga. Det är i stället fråga om investeringar som hade bort göras och därefter avskrivas. Görs inte dessa investeringar, kommer vi i framtiden att få betala för detta antingen genom lägre löner, om vi skall behålla varvsindustrin, eller genom större förluster, om vi skall driva varvsindustrin till vilket pris som helst. Det är nödvändigt att hänga med i den tekniska produktionsutvecklingen om vi skall lyckas i våra strävanden på fackligt håll att få bättre reallöner och kortare arbetstid och på politiskt håll att med hjälp av ett effektivare näringsliv skapa ett bättre underlag för en fortsatt socialpolitisk utbyggnad och en fortsatt förbättring av ungdomens yrkesutbildningsmöjligheter. För detta krävs ett effektivare näringsliv, som vi medvetet måste bygga upp. Det kan också göras gällande att det inte skall vara varven som svarar för denna utbyggnad utan att den skall ske inom andra branscher. Ja, men då skall vi också ha sådana branscher med den stabilitet som krävs härför. Någon har hänvisat till att bilindustrin är mera lukrativ och ger större vinster. Ja, men där får vi inte de svenska arbetarna att ta anställning utan andra arbetare får rekryteras för att utföra jobbet. Inom bilindustrin råder nämligen andra arbetsoch löneförhållanden. Vi måste alltså tvinga in varvsarbetarna till det löpande bandet, dit de inte vill, om vi skall kunna åstadkomma en ökad räntabilitet enligt den tes som jag nyss redogjort för. Med det exempel som jag tog upp menar jag att det är nödvändigt för oss att i tid göra avvägningar beträffande vilken allmän industripolitik vi vill föra och vilken roll inom denna som olika branscher skall spela. Jag vill ta Japan som exempel i detta sammanhang. Man beslutade sig där för att fördubbla sin handelsflotta på en femårsperiod. Staten tvingade 30 rederier att sammansluta sig till 5 stora rederier. Detta utgjorde nämligen villkoret för att de skulle få pengar från staten, som skulle överta deras gamla skulder och bevilja ett moratorium för dessa. De rederier som gick med på detta program fick därefter låna pengar mot 2 procents ränta. På detta sätt kunde man fördubbla sin handelsflotta inom loppet av en femårsperiod. För de fem därefter följande åren satte man upp ett nytt program innebärande en ny fördubbling, vilket leder till att den japanska handelsflottan håller på att gå förbi den norska. När man på detta sätt driver en näringspolitik med inriktning på rederier följer också en utbyggnad av varven. Man måste nämligen bygga ut sina varv för att kunna skapa en större han delsflotta. När man bygger ut sina varv och producerar flera båtar måste man också skaffa mera stål. Nästa punkt på trepunktsprogrammet blir då en utbyggnad av stålindustrin. Den japanska stålindustrin kommer i år att producera ungefär 100 miljoner ton stål, d.v.s. mer än tre gånger den engelska stålproduktionen. På det sättet har man satt in varvsproduktionen i en ram, där varvsproduktionen spelar ihop med rederipolitiken, stålpolitiken och det internationella transportbehov som stålutbyggnaden ger i Japan och som levnadsstandardstegringen drar med sig i fråga om livsmedel och råvaror från områden som har de råvaror Japan saknar. Vi har en mycket mer liberalistisk linje i denna del av världen. Vi följer den allmänna liberala EEC-politiken och gör den t.o.m. något liberalare i detta land än på andra håll — vi hoppas att utvecklingen i sig själv skall leda rätt. Medan de japanska varven, rederierna och stålindustrierna vet vad de har att räkna med — det är en medveten politik — så blir svängningarna och osäkerheten större här. Man vet inte vad konsekvensen blir för den egna näringsgrenen eftersom den inte har satts i relation till andra näringsgrenar. Det kommer inte att bli lätt för oss att lösa varvsindustrins problem i detta land om vi inte ser varvsindustrin som en del av något annat. Vi kan visserligen säga att en modern båt i 230 000 eller 250 000-tonsklassen kostar 100 miljoner kronor att bygga. Av det får varven 33 miljoner. Sedan är 65 miljoner pengar som åtgår för att köpa in råvaror från järnbruken och material från verkstäderna. För det mesta av dessa pengar köps det varor inom landet, medan större delen av varvsförsäljningen avser valutainkomster som det är fördelaktigt att ha när det gäller för herr Sträng att klara valutareserven för framtiden. Varvens andel för att bygga fartyget ligger, som jag sade, på 35 miljoner kronor, och det är inte mycket mer. än en tredjedel av vad båten kostar. Om varven då har en sysselsättning på 25 000—26 000 anställda skulle vi våga räkna med att det är ungefär 50 000 anställda i andra industribranscher som automatiskt följer med varvens utveckling. På det sättet ser vi vad varven betyder för oss direkt och indirekt. Och om vi tar bort den biten i näringslivets pussel måste vi vara beredda på att andra bitar samtidigt rasar, såvida vi inte kan lägga dit någon alternativ bit som fångar upp raset. Och vilket alternativ skulle det vara? Omställningar är alltid svåra att genomföra, och omställningar kostar också pengar. Då kan det vara bättre att bygsa sig genom en svårighet, investera sig igenom en svårighet på den punkt där man är etablerad sedan gammalt och har en andel av världsproduktionen på 7, 8 eller 9 procent. Det låter sig svårligen göra att räkna ut hur stora ränteförluster som varven åsamkas. De bästa undersökningar som jag tror finns är de som en av de stora, mera välkända amerikanska revisionsbyråerna årligen gör över de svenska varven för att följa upp dessas ställning med hänsyn till utländska rederiers och utländska långivares intressen. I dessa rapporter, som dock ännu inte föreligger för 1969, har de svenska varven stått med mycket stora ränteförluster och driftförluster. Ränteförlusterna är en del och driftförlusterna en annan del. Det har gällt för samtliga de stora varven med ett undantag, att de stått på den negativa sidan i dessa redovisningar. Hur de som står på plussidan i själva verket har det, ifall man skulle renodla deras varvsverksamhet och räkna på vad räntekostnaderna är också för dem, även om de har egna pengar, framgår inte av dessa redogörelser och inte heller av vederbörande varvs egen verksamhetsberättelse. Men jag tror att vi kan se det så, att på de punkter där det tycks gå att räkna ut ur verksamhetsberättelserna hur stora ränteförluster varven har, så rör det sig om 8, 9 eller 12 procent av fartygsbyggnadsomsättningen — låt oss säga i runt tal 10 procent. Sedan har två av varven ytterligare förluster i sin drift, medan två av dem har inkomster som minskar ränteförlusterna och i något fall kanske helt tar bort dem och ersätter dem med ett plus. Uddevallavarvet redovisar mycket öppet sin ställning, och vi ser vilka bekymmer detta varv har. Vi känner till de speciella svårigheter som ligger bakom på grund av varvets svårigheter att manövrera självständigt. Det befinner sig i en annan konstnadssituation än andra varv. Det kanske var förklarligt när det från början sattes in i en sådan ställning, men i dagens läge betyder det kostnader som varvet inte är helt till freds med. Detta tyder på att varvet bakom ränteförluster på i runt tal 8 procent även har driftförluster. på ungefär lika mycket. Kockumsvarvet visar så långt man kan se av räkenskaper driftförluster utöver ränteförlusterna. De förluster som då finns är till en del synliga. Till en del är det fråga om bristande avskrivningar, men vad skulle den svenska varvsindustrin behöva modernisera för att hänga med i utbyggnadstakten internationellt sett och därigenom kunna befinna sig i främsta linjen när det gäller den framtida konkurrensen? Vi vet att priserna har stigit, vi vet:att situationen har förbättrats, men vi vet också att den förbättringen kanske inte kommer att räcka för evigt. Vissa ålstramningstendenser finns inte bara i det här landets kreditpolitik utan också i andra länders, och det har så långt man kan förstå blivit en aning kärvare på denna marknad. även om. man på sista tiden fått ut betydligt bättre priser än tidigare, vågar man inte räkna med att det bara kommer att gå uppåt för framtiden. Det är likadant i andra branscher, exempelvis inom stålindustrin, vilken i vissa delar av världen kommer att ha svårigheter fram emot slutet av detta år såvitt denna industri själv kan bedöma situationen i dagens läge. Sådant återspeglas i en så konjunkturkänslig bransch som varvsindustrin. Detta sker inte omedelbart, eftersom man har så pass långa order inne, men i längden när det gäller nytillströmningen av order kommer det att märkas. Det är inte någonting som man får reagera för så hastigt, utan det hör till bilden att så måste det variera inom denna bransch. Det visar dock behovet av en långsiktig politik, framför allt när det gäller moderniteter, så att man kommer över dessa svackor. Vad som är glädjande i det förslag som ligger framme är att mer kommer att satsas på forskning från samhällets sida för att hjälpa varven liksom även att man ämnar hjälpa varven med att låna dem pengar. I toppen på ett fartyg får beställaren ofta lägga in 20 procent av vad båten kostar. 30 procent därutöver är litet svårare att låna upp, men det kan varven göra, ofta med stöd av den statliga garantin. Det som sedan ligger under 50 procent av båtens värde kan man låna på de säkerheter som själva båten utgör. Vad som nu byggs ut är den statliga garanti som avser lån mellan 50 och 80 procent av båtens värde. Fråga är om man inte skulle kunna överväga att för framtiden vid lämpligt tillfälle gå längre ned än de 50 procenten om så behövs och därigenom ge varven möjlighet att låna med statsgaranti också på säkerheter som ligger under de 50 procenten. Varför? Ja, det kan inträffa att de svenska varven när de nu tar en order blir utsatta för granskning utifrån. Låt oss anta att ett varv tar en order i dag på en leverans som skall ske någon gång i slutet av 1973, kanske i bör jan av 1974. Om en utländsk redare köper en båt i Sverige och lägger ner pengar i den båten, vill han veta att båten också blir färdig och att varvet också kommer att existera om fyra år. Han vill ha garanti för att han annars får sina pengar tillbaka så att han kan skaffa en båt på annat håll. Det är alltså inte bara en fråga om 3—4 år framåt i tiden, utan det är en affär som sträcker sig ytterligare framåt i tiden ända till 1981—1982. Så länge skall det svenska varvet garantera redaren att han kan låna pengar till 6 procents ränta vad än den internationella räntan kommer att vara i framtiden. Det förutsätter att varvet existerar fram till 1980-talets början. Om det blir diskussioner ute i världen om huruvida de svenska varven är stabila eller inte stabila, kan ju några bland beställarna säga: >Nej, vi undviker de svenska varven. Vi vet inte om de kommer att finnas kvar så att de kan lova fartygsleverans och krediter på de år som vi begär och sedan också genomföra löftet.> Därför är det angeläget att varven visar en optimistisk sida utåt, och det gör de i sina uttalanden och delvis också i sina räkenskaper. Men fördenskull är det också fördelaktigt om vi från samhällets sida för en sådan varvspolitik att vi kan säga, att vi skall visserligen diskutera med varven hur stödet till dem i framtiden skall se ut, men vi skall också se till att de order som nu tas upp kommer ati kunna fullföljas enligt de löften som utställs. Gränsen mellan samhället och det privata näringslivet blir alltså mycket suddig. De två begreppen går in i varandra. Man måste alltså finna nya former för samverkan mellan samhälle och näringsliv för att lösa sådana problem. Det är inte längre så, som det var förr i världen, att man bygger en liten båt och den betalas av redaren, som ordnar saken i en bank. Nu är staterna — vare sig man vill det eller ej — inblandade i dessa stora affärer, som gäl ler miljardbelopp per år och medför utestående krediter på kanske 6 miljarder totalt sett för en sådan bransch som denna. Här rör det sig alltså om stora utgifter som samhället förpliktar sig till och som i sista hand kan komma att behöva betalas av skattebetalarna. Därför måste regeringen föra en försiktig politik med skattemedlen; det kräver ju samtliga partier. Vi vill naturligtvis att regeringen skall ge ut pengar, men kanske inte att den skall ta in dem skattevägen. Men konsekvensen är given: skattebetalarna kommer in som garanter. Vi kan beklaga förhållandet, men så är det i alla länder både när det gäller varv och när det gäller rederipolitik. Därför måste vi finna nya former för dessa kontakter. Jag tror att man i olika sammanhang har förklarat varför man inte kan använda en generell räntepolitik som stöd härvidlag på sätt som föreslagits. Jag vill inte gå in på någon diskussion om detta just nu, men den vägen har i alla fall avvisats av finansdepartementet och industridepartementet. Låt oss då gå den väg som återstår och som departementen har pekat ut, nämligen kapitalstöd i det enskilda fallet till företag. Man kan invända att det inte finns definierat — så sade en talare nyss — vad detta selektiva kapitalstöd skall innebära i olika situationer. Nej, men för att definiera det fordras två ting.

Vi måste hänga med i den internationella utvecklingen på olika områden — också på detta område. Vi skall fortsätta i varvsindustrin för framtiden. Det har regeringen deklarerat, det vill näringslivet, det vill de som är sysselsatta inom den industrin. Vi har inte heller några direkt jämförbara alternativ som vi snabbt kan ställa om till. Det betyder inte att det inte kan bli marginella förändringar; dem får vi vara beredda på. Vi måste modernisera oss tekniskt och ekonomiskt. Men det betyder att vi inte skall ge upp; vi måste gå vidare och skapa kontakter mellan industrin och samhället — i detta fall regeringen, industridepartementet. Sedan kan man närmare utveckla sina synpunkter. Så långt jag känner till det har det varit en del kontakter, men inte av den omfattning och det djup att några resultat har kunnat uppnås. Vad som nu bör ske är att varvsindustrin försöker specificera vad den är ute efter, vad den anser som oundgängligen nödvändigt, och sedan möter regeringen för överläggningar om hur mycket pengar regeringen kan få fram. Som det nu är förefaller det som om de båda sidorna väntar på varandra utan att ha specificerat vad man vill och vad man anser sig kunna göra. Från fackligt håll måste man vara intresserad av den framtida sysselsättningen. Vi vill inte att spelet skall dårivas så att pengar försvinner och varven blir för dåligt utbyggda under ett antal år och sedan står utan rörelsemedel. Då blir det alldeles för dyrt att driva upp varven. Det har vi sett exempel på — Uddevallavarvet, som staten tvingades överta sedan dess kapitalsituation hade blivit otillfredsställande, har ännu inte moderniserats och förbättrats i den grad som skulle behövas. Det blir dyrt att komma på efterkälken, därför måste vi handla i tid. Det förutsätter också att både industrin och regeringen specificerar vad de är ute efter så att sysselsättningen kan tryggas för de anställda i den branschen och därmed indirekt även i andra branscher. Samhället satsar pengar; naturligtvis måste det då veta vart pengarna går. Det leder till insyn, det leder naturligtvis till att man är med och diskuterar och därmed får medinflytande över vad som sker. Det är naturligt också i det privata näringslivet att med pengar följer inflytande och medinflytande. Från ledande varvshåll har man sagt att man inte är principiellt bunden till några dogmer utan man är villig att resonera om utformningen på dessa punkter, Jag tror därför att de yttre förutsättningarna finns för att man skall kunna mötas och utforma den framtida politiken. Alltså: En linje som innebär samarbete varven emellan måste dras upp. Därefter måste kontakter tas med regeringen för att utröna vad det nya begreppet kapitaltillskott kommer att innebära för varven sedan dessa har specificerat sina problem. Vi får hoppas att man sedan snabbt kommer fram till ett avgörande och inte väntar för länge. Helst skulle jag vilja se att man började ta sådana kontakter nu, omedelbart efter det att denna varvsproposition har bifallits och situationen är låst för en tid framåt. Därmed säkras sysselsättningen och tryggheten för varven. Det är nyttigt inte bara för de anställda utan också för varven; med hänsyn till den internationella situationen är det viktigt att varvens konsumenter ute i världen vet att varven om det kniper har samhällets stöd bakom sig i det svenska samhället såsom i många andra delar av världen. Därmed skapar vi de bästa förutsättningarna för näringslivets utveckling på detta område. Sedan får vi komplettera med vidare utbyggnad på andra områden inom näringslivet, så att vi skapar en helhet i näringspolitiken för 1970-talet.

Herr talman! Försök till någorlunda ingående studier har lett åtminstone mig till den slutsatsen att industridepartementets verksamhet på många områden kan sägas vara mera störande än stödjande när det gäller näringspolitiken. Man skulle kunna säga att de ihåliga resultaten egentligen endast har kunnat fyllas av de pråliga uttalanden som har gjorts. Olika storslagna ambitioner har inte motsvarats av verkligheten. Man kan se en orsak till detta när man granskar regeringens inställning till den fråga vi för närvarande resonerar om. Den är alltså näringspolitiskt principiellt intressant, och även om jag antar att alla med mig anser att det mesta som över huvud taget går att säga i denna fråga redan har sagts under denna två timmar långa debatt kan man möjligen utveckla den principsynpunkten något. Vi har alltså här en näringsgren som i många olika avseenden — när det gäller sysselsättning, export, tillväxttakt, dynamik och annat — är betydelsefull. Men vi vet också att det paradoxalt nog är en industri med en hel del besvär som framför allt beror på att den internationella konkurrensen har blivit förödande på grund av att de olika länderna ger sina egna varvsnäringar en lång rad av subventioner. I Sverige har varvsindustrins situation också påverkats av att vi faktiskt gått den omvända vägen; i stället för att över huvud taget tänka på subventioner har varven tvingats att låna på den internationella marknaden för att reparera den något trasiga valutareserven, trots att räntorna på den internationella marknaden åtminstone för närvarande är högre än räntorna i Sverige. För att klara ett samhällsekonomiskt mål — att hålla valutareserven i någorlunda gott läge — har vi ålagt varven denna speciella uppgift, något som gjort deras läge än sämre. I själva verket är alltså läget för varven — åtminstone för ett och annat — för närvarande sådant, att deras existens inom något år är hotad. I detta läge säger aila parter att de på något sätt vill stödja varvsindustrin. Man kan, som herr Hagnell nyss gjorde, naturligtvis redovisa en lång rad av de olika risker och problem som finns på lång sikt. Om man detaljgranskar varje näringsgren, skulle jag kunna tänka mig att man kunde resonera ungefär så som herr Hagnell gjorde, nämligen att det finns oerhört stora problem när det gäller att få de olika industrierna att fungera. Jag anser inte att herr Hagnell hade någon i grunden pessimistisk syn. Det finns naturligtvis olika uppfattningar om varvens framtida utsikter. Men det är väl ändå också riktigt att flertalet parter är intresserade av att ge någon sorts stöd. Man vill emellertid inte ge ett permanent stöd — det är man också överens om; man vill inte binda sig för att i all evighet ge en viss näringsgren ett speciellt stöd. Ett argument som kommit bort i denna debatt är att man har anledning att stödja varven därför att varven ju faktiskt för närvarande betalar högre lön i genomsnitt än den övriga verkstadsindustrin. Det är faktiskt en skillnad i förhållande till andra branscher som har svårigheter, t.ex. textilindustrin. De senare är låglönebranscher, där man nationalekonomiskt skulle kunna göra omställningsvinster, om man flyttade produktionsfaktorer från den ena branschen till den andra. När det gäller varvsindustrin förhåller det sig inte på det sättet. även bortsett från svårigheterna att genom överflyttning av produktionsfaktorer från varven för att genom nya investeringar och andra åtgärder skapa arbetstillfällen i andra branscher, så är löneläget i dessa branscher genomsnittligt lägre än i varvsindustrin. Detta är ytterligare en anledning till att man bör tänka sig för innan man bestämmer sig för att grad vis avveckla en varvsindustri. Men då är problemet, hur man skall ge detta varvsstöd. Skiljelinjen går då mellan generella och selektiva åtgärder. Företrädarna för de borgerliga partierna har velat se generella åtgärder som den stödform, vilken på: lång sikt kan garantera att man får en livskraftig varvsnäring. Vi har uppställt som minimikrav att man skall plocka bort den extra belastning som varven har på grund av valutareservshänsynen. Det innebär ju inte någon som helst subvention att man tar bort denna belastning. Vi har också föreslagit att varven skulle få bättre möjligheter att låna till lägre räntor än de rent marknadsmässiga. Regeringen vill i stället ha selektiva, icke närmare angivna åtgärder. Det är alltså regeringens näringspolitik i dag. I den ytterst betydelsefulla fråga, som vi för närvarande diskuterar och som vi om en stund skall votera om, begär regeringen alltså ett uttalande från riksdagen, trots att man inte redogjort för vad man vill på den andra kanten. Jag tror att det är ett principiellt svaghetstecken i den näringspolitik som för närvarande bedrivs i detta land. Industridepartementet tycks lida av vanföreställningen, att man där besitter någon sorts underbar förmåga och att man utan att ens redovisa för riksdagen vad man egentligen tänker göra begär ett befullmäktigande för att lösa alla de svårigheter man skisserar. Denna vanföreställning — jag väljer att kalla den så — måste man ha bibringats genom studier av socialistisk litteratur snarare än genom studier av verkligheten. Verkligheten visar faktiskt att det inte finns något speciellt underlag för denna typ av i allra högsta grad uttalat övermod. Ur lönsamhetssynvinkel och ur andra synvinklar kan man inte säga att det varit någon speciell framgång med statligt företagande och industridepartementets verksamhet av det mer selektiva slaget. Det finns förvisso un dantag, men jag talar alltså här om genomsnittet. Jag kan inte se detta som något annat än ett försök — ett doktrinärt sådant — att i ett krisläge för en ytterst betydelsefull — industrinäring utvidga sitt eget imperium och sina egna möjligheter till direkt beslutsfattande. Det är klart att industriministern uppger olika motiv till att man måste lämna ett selektivt stöd i stället för ett generellt; : Låt mig granska dessa argument något! Till att börja med säger man — jag förstår inte vad man egentligen menar med det — att det om vi skulle börja stödja varvsnäringen här i landet skulle bli dyrare räknat i procent av nationalinkomsten än det blir för t.ex. Frankrike, Japan och andra länder att göra det, och detta därför att varvsnäringen i Sverige är större än i andra länder. Detta kan ju inte vara ett argument för selektivt stöd kontra generellt stöd — det kan möjligen vara ett argument för hur stort stöd man över huvud taget skall ge denna verksamhetsgren. Detsamma gäller det argument, som jag har sett någonstans, att Japan kan ha en speciell anledning att stödja varvsnäringen, därför att man där är intresserad av att bygga upp en handelsflotta, men att vi här i Sverige inte har motsvarande intresse. Inte heller detta kan vara något argument för speciellt stöd i stället för generellt utan bara ett argument i den allmänna debatten huruvida man skall stödja varvsnäringen eller inte. Man anför också att vi i Sverige inte har några speciella lokaliseringspolitiska skäl att stödja varven. Jag kan inte se att detta är ett argument för eller emot selektivt stöd heller. ändå presenteras deita i propositionen och reservationen som om det vore fråga om ett argument. för den linje som regeringen vill välja. Herr Wickman säger också att han är oroad av att ett generellt stöd skulle leda till kapacitetsutvidgningar av ett icke önskvärt slag i varven. Jag kan inte se att man någonstans redovisat något underlag för att uppfatta situationen så. I varvsnäringens yttrande i en bilaga till varyvsutredningens betänkande är tonen snarare .den motsatta. Jag kan inte uppfatta argumentet om kapacitetsutvidgning som något annat än ett svepskäl. Det är väl snarare så att det för varven fordras en bättre lönsamhet för att man skall kunna konsolidera den betydelsefulla verksamhet man bedriver i stället för att, så snart man kan undvika förluster, kasta sig in i dyrbara nyinvesteringar. För övrigt skulle inte generella subventioner — trots vad man kan läsa mellan raderna i propositionen och reservationen — leda till att alla varven skulle få precis lika mycket pengar. Det behövs inte selektiva åtgärder för att, som man säger, kunna sätta in stödet där det bäst behövs — om nu herr Wickman är kapabel till det. Generellt stöd kan mycket väl utformas så att de företag som har de största svårigheterna får det största stödet. Man kan utforma de generella villkoren så att stödets storlek blir beroende av strukturen på de olika skulder som bolagen har; de varv som lyckats finansiera sig billigare än andra får då automatiskt också ett mindre stöd. Över huvud taget är resonemanget i varvsutredningen och propositionen om att man vill undvika snedvridande subventioner en smula märkligt. Jag för min del är varm anhängare av föreställningen att man skall ha en fri handel utan tullar och andra restriktioner av olika slag och även utan subventioner. Men de åtgärder vi föreslår strider inte mot den idén, Därför kan jag ställa mig bakom det utlåtande vi för närvarande diskuterar, till att börja med av den anledningen att varven, som jag redan nämnt, är ålagda den speciella uppgiften att låna in pengar i utlandet för att hjälpa upp valutareserven. Där är det ju inte fråga om någonting annat än att rätta till en snedvridning som regeringen själv åstadkommit till varvens nackdel. Men även om det gäller subventioner därutöver förhåller det sig så att vi i den obehagliga verkligheten måste acceptera en snedvridning av det ena eller andra slaget; vi är icke i idealvärlden där vi kan undvika alla snedvridningar och leva efter lärobokens regler. Hur vi än bär oss åt får vi endera en snedvridning mellan de svenska varven och deras utländska konkurrenter — det är en sådan snedvridning vi har för närvarande — eller en snedvridning mellan de svenska varven och andra inhemska företag som här hemma konkurrerar om kapital. Jag ser ingen möjlighet att undvika endera av dessa snedvridningar. Eftersom det resonemanget inte har utvecklats närmare i varvsutredningens betänkande eller i propositionen, tycker jag man står på en svag bas när man talar om de här frågorna. Det avgörande är att om vi måste välja en av två snedvridningar, måste vi välja den som det ur näringspolitisk synvinkel är mest angeläget att rätta till, och jag kan inte förstå annat än att det mest angelägna i nuvarande situation är att undvika att bringa på knä en bransch som har så stor betydelse för svensk ekonomi ur sysselsättningssynvinkel och exportsynvinkel. Regeringen har också ett argument för selektivt stöd som går ut på att det finns tendenser överallt till förlängda kreditterminer på <kapitalvarusidan. Jag tror det kan ligga mycket i det argumentet, men om det skulle bli på det viset, kan det inte innebära annat än en försvagning av det tryck som för närvarande riktas i så hög grad mot en bransch. Det är omöjligt att tänka sig att man skulle kunna driva en subventionering över hela exportregistret av den typ varven nu får i andra länder och som nu ger problem för denna bransch. Argumentet att vi kanske är på väg mot en mera allmän men då mindre långtgående subventionering räntemässigt på kapitalvarusidan är icke ett argument för att undvika ett räntestöd, utan snarare ett argument för att använda räntestöd till en viss bransch som för närvarande i så hög grad är utsatt för det tryck som uppstår när man bara subventionerar en bransch och inte andra branscher. Herr talman! Jag kan alltså efter en sådan granskning inte riktigt förstå att det som herr Wickman erbjuder. är något egentligt alternativ. Det gäller alltså icke närmare angivna ingripanden av selektivt slag. Herr Gustafson i Göteborg gjorde en enligt min uppfattning utomordentlig genomgång av alla de olika svårigheter som kommer att göra sig gällande om man skall använda den selektiva metoden. Man skulle ändå kunna förstå regeringen litet bättre, om man inte hade anledning att förskräckas av de spår som de näringspolitiska ingripandena på många håll har lämnat efter sig. Om regeringen som exempelvis i det av herr Hagnell åberopade Japan haft bevislig framgång på många punkter, skulle det vara lättare att förstå den uppläggning som man nu har tänkt sig. Men efter mina enligt vad herr Wickman säkert tycker slarviga försök men enligt vad jag själv menar ärliga och ambitiösa ansträngningar att sätta mig in i de här frågorna kan jag inte se annat än att det icke finns grund för den typen av självförtroende. Jag menar därför, att man för närvarande spelar med varven som insats på ett lättvindigt sätt. Det inger mig oro att man kan göra på det viset. Japan åberopas ofta. För övrigt vill jag säga att det är konstigt att man ofta säger att Österrike har ett stort statligt företagande, att Italien har ett staligt förvaltningsbolag, o.s.v. Det är länder som tillsammans med Japan i inkomsthänseende befinner sig betydligt lägre än Sverige. Om man riktade blicken mot länder, där inkomsterna är högre än i Sverige, skulle jag förstå det bättre. Jag tror dessutom att i Japan är regeringen i grunden intresserad av att försöka driva fram näringslivet. Man har faktiskt någon sorts verkligt näringslivsvänlig inställning — inte på det sättet att man vill hjälpa en företagarklass eller ingripa i någon klasskamp, utan snarare så att man ser samspelet mellan näringsliv och ekonomisk utveckling. I Sverige har man såvitt jag kan bedöma inte den inställningen. Regeringen är icke i praktiken intesserad av detta, utan den är intresserad av att använda näringspolitiken som ett medel att utvidga det statliga inflytandet i sig. Jag är säker på att herr Wickman säger emot mig.på den punkten, men jag har ändå den uppfattningen att det icke här är fråga om någon verkligt ärlig strävan att bygga upp en stark ekonomi, utan en doktrinär önskan att utveckla statliga ingripanden och statligt företagande i sig självt. Jag kan av denna anledning inte förstå annat än att man nu helt kallt siktar på att låta ett eller annat varv drivas nära konkursgränsen eller likvidationsgränsen — sedan skall man träda in och köpa aktier och bli delägare i företagen, och så tänker man sig kanske att man på något sätt skall lyckas avhjälpa de svagheter som finns. Jag tror att det, såsom herr Gustafson i Göteborg påpekade, är farligt att låta en sådan bransch gå så långt ned innan man sätter in verkliga korrektiv, bl.a. av den anledning som herr Hagnell kompletterade med, att utlandet för att fortsätta att placera order i den svenska varvsindustrin måste ha ett grundmurat förtroende — annars kommer man inte att lita på att varven kommer att klara sig på sikt. Svagheten i näringspolitiken ligger i lättsinnet i inställningen till företagan 5+ — Andra kammarens protokoll 1970 dets problem. Jag tycker att den behandling som man hittills har givit den ytterst allvarliga varvsfrågan är ett utmärkt bevis för hur lättsinnigt man nalkas en allvarlig situation. Därför, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag.

Herr talman! En sak som slår en vid läsning av statsrådet Wickmans proposition är att han tycks föreställa sig att han genom att vägra ett generellt stöd till den svenska varvsindustrin skyddar denna mot artificiella konkurrensförhållanden och bevarar något av den liberala marknadshushållningen. I själva verket förhåller det sig tvärtom i två avseenden. För det första vill herr Wickman och regeringen med honom döma varvsindustrin i Sverige till konkurrens på "artificiella villkor som har skapats av konstlade subventioner i övriga varvsindustriländer. För det andra vill herr Wickman införa nya artificiella drag i:konkurrensförhållandet mellan de olika. svenska varven genom 'selektiva:.subventioner som ges till vissa varv och inte till andra. Det är uppenbart, herr talman, att industriministern här avlägsnar sig från det som. han tydligen "ibland tror sig hävda, nämligen marknadshushållninger och principen om en konkurrens på villkor som inte. artificiellt ändras för mycket genom statliga åtgärder. Hans syfte tycks vara att 'dirigera en industrigren, vars problem han tydligen i väsentliga avseendenanser sig förstå mycket bra, kanske bättre än-.de närmast berörda företagens ledningar. Herr Hagnell höll för en stund sedan ett mycket intressant anförande, där han bl.a. påpekade varvens betydelse för sysselsättningen i Sverige genom att de köper material från svenska företag för väldiga miljonbelopp varje år. Antalet människor som på detta sätt sysselsätts når kanske inte helt upp till 50 000 men är inte särskilt mycket min dre. Det är uppenbart att detta är en viktig fråga. På den punkten framgick det att herr Hagnell är ense med oss andra — jag vet inte om man kan säga att detsamma i lika hög grad gäller statsrådet Wickman. Orsaken till varvskrisen är inte någon bristande effektivitet hos de svenska varven i gemen jämfört med utlandet. Det är inte fråga om att någon vill föreslå permanenta stödåtgärder, utan det gäller tillfälliga sådana. Om det är de artificiella subventionerna i utlandet som är krisernas kärnpunkt är det väl uppenbart, att det är bra, omman kan på något sätt öka utsikterna att få till stånd internationella överenskommelser..om att minska subventionerna i utlandet. Då är det väl också lika klart, att om man även i ett land som Sverige ger sin internationellt betydande varvsindustri möjlighet att konkurrera om inte på lika villkor så i alla fall på villkor som inte är alltför olika, minskar detta lusten i utlandet att fortsätta med och kanske till och med öka subventionerna. Så länge man tror, att man kan pressa den svenska varvsindustrin, som arbetar under mycket ogynnsammare villkor än utländska varvsindustrier, frestas man i utlandet i någon mån att fortsätta med subventionspolitiken. "När det har krävts från olika håll att regeringen verkligen borde intressera sig för att försöka få till stånd inskränkning av den utländska subventionspolitiken, står en sådan uppmaning i god överensstämmelse med den ståndpunkt som i utskottet har intagits av oppositionspartiernas företrädare. Med anledning av att det sägs att man skall ha marknadshushållning och konkurrens och att oppositionens ståndpunkt avviker från den pricipen, måste jag, herr talman, säga att det där är nog en illa genomtänkt tankegång. Vi har ju här i Sverige en rad ingripanden som avviker från strävandena efter konkurrens på lika ' villkor med andra länder. Jag kritiserar inte det, jag bara konstaterar, att regeringen företräder en politik som innebär importtullar som ger fördelar för den svenska hemmamarknadsindustrin. Vi har även 1lokaliseringsstöd och vi har mycket annat. I dessa fall vill man alltså ge speciella favörer, och det sker i vissa fall på mycket goda grunder. Men i detta fall gäller det inte att ge några favörer, här gäller det att återställa ett tillstånd som ger möjligheter till konkurrens på villkor mera liknande dem man skulle ha i en fullständigt genomförd marknadshushållning. Detta hävdas av dem som föreslår sådana generella subventioner att åtminstone en del av den speciella belastningen genom de höga räntor som vilar på den svenska varvsindustrin elimineras och som företräder tanken att man inte skall ha konstlade konkurrensförhållanden, därför att det leder till ett mindre effektivt utnyttjande av produktionsfaktorerna, av de produktiva resurserna. Alla är överens om, och det står ju i propositionen, att strävan skall vara att åstadkomma ett så effektivt utnyttjande av de produktiva resurserna som möjligt. Men det gör man ju inte genom att ge speciella subventioner till företag som tillhör de mindre effektiva och som är mest i behov av stöd och inte till de andra. Man gör det inte heller genom att, när en viss näringsgren drabbas av helt artificiella konkurrensförhållanden till sin egen nackdel på grund av utländska subventioner, vägra ett rimligt stöd, medan man ger ett stöd i många andra fall. Det förefaller som om herr Wickman var hypnotiserad av att det skulle vara så mycket mera naturligt med importtullar och med lokaliseringsstöd och sådana saker än att ge ett stöd åt en exportindustri. Det är här en del av bristerna i hans tänkande ligger, men det förhåller sig, herr statsråd, precis tvärtom. Det är mera ägnat att främja en rationell användaing av våra produk tiva resurser som Ni säger Er eftersträva, om man försöker eliminera en artificiell belastning än om man på än så goda grunder vill ge en speciell favör åt en svensk näringsgren. När vi talar om utländsk konkurrens i Sverige, har vi länge varit i princip eniga om att den kan vara artificiellt stimulerad genom s.k. utländsk dumping. Jag vet inte om herr Gustafson i Göteborg snuddade vid det. Då är man beredd att inskrida. Men om utlandets artificiella konkurrens inte i främsta rummet gäller den svenska marknaden utan en annan marknad, där en väsentlig svensk produktion måste säljas och där man då finner denna utländska dumping, säger man: Nej, men det här är ju en helt annan sak, inte kan vi ge kontanta subventioner till export på det här sättet. Jag tror, herr talman, att statsrådet Wickman skulle göra klokt i att ta upp de här tankegångarna om de olika slag av ekonomisk politik som han godkänner och fråga sig, varför han avvisar den politik som oppositionen föreslagit i utskottet. Hänsynen till sysselsättningen i Sverige och till vår betalningsbalans är ett mycket starkt skäl för den politik som vi föreslår. Risken för att det skulle bli oekonomiska investeringar, som ju åberopats, måste väl vara ytterst ringa. Den blir snarare större om man särskilt stöder företag som har en mindre effektiv produktion och en svagare finansiering och därför, som herr Wickman säger, större behov av stöd. Då kan man hellre hjälpa till att finansiera en oekonomisk investering. Om man emellertid nöjer sig med att inte kompensera hela den utländska subventioneringen till utländsk varvsindustri utan bara en del av den, måste risken för oekonomiska investeringar enligt min mening bortfalla praktiskt taget helt och hållet och bli en faktor av ringa eller ingen betydelse. Nu säger emellertid statsrådet Wick man att varvsindustrin inte framlagt något förslag. Saken har redan berörts men låt mig understryka, att det hittills alltid varit så när det gäller näringspolitik, att regeringen tar initiativ och samlar representanter för näringsgrenen i fråga, gärna också för de anställda, för att diskutera, i detta fall avlyftandet av en väsentlig del av den artificiella räntebördan. Det är väl naturligt att regeringen gör detta. Kan man vid sådana överläggningar påvisa ett uppenbart behov av rationaliseringar tycker jag, herr talman, att det är ganska naturligt att staten tar upp sådana saker och säger ifrån att rationaliseringar måste genomföras, om det skall bli någonting av det hela. Det blir svårare här än i Tyskland där effektiviteten inom varvsindustrin varit mycket lägre. Det skall givetvis inte räcka, att någon politiker :tycker eller tror att det är en rationalisering. Alla politiker har sina specialiteter men de är inte allvetande. Om det emellertid finns ett tillräckligt antal goda experter som är överens, anser jag det inte orimligt att staten som villkor för en överenskommelse kräver att vissa rationaliseringsåtgärder genomförs. Det naturliga är alltså att regeringen ger ett bud där stöd och rationalisering kanske kombineras. Men statsrådet Wickman säger att industrin inte själv framlagt något förslag. Han sitter och väntar som en blyg flicka som inte har blivit. uppbjuden under dansen. Så blyg brukar inte herr Wickman vara. Varven kan ändå ha olika synpunkter och intressen. Att säga att ingenting kan göras, om inte varven först samordnar sina ståndpunkter till 100 procent är väl ganska orealistiskt. Några varv kan ha den inställningen att de behöver pengar bäst, och de vill ha så mycket som möjligt av statens pengar, även om detta ur samhällsekonomisk synpunkt inte är det bästa. Andra varvsföretag kan vilja ha en annan och mera generell disposition av medlen. Att det skulle vara en förutsättning för att staten skall göra något åt detta problem, att alla varven först har enat sig och framlagt förslag till herr Wickman, förstår jag inte. Herr Wickmans tankegång måste vara den, att om hän sitter och väntar till' dess att varvsherrarna kommer och bockar sig med olika förslag och frågar om de inte kan få litet ökningar på subventionerna, så blir herr Wickmans förhandlingsposition bättre. är det kanske det som 1leker Er i tankarna, herr statsråd? Jag tycker det vore naturligare att Ni återgår till den vanliga attityden att svensk näringspolitik bör bedrivas av regeringen under ansvar, inte minst med hänsyn till näringslivets utveckling och bästa möjliga utnyttjande av våra produktiva resurser. Den politiska avvägning som här behöver göras skall statens företrädare i första hand göra, och den skall genomföras mot eventuella partsintressen. Det mest naturliga är givetvis att de svenska företagen får konkurrera på lika villkor och att man inte stöder de företag speciellt som uppvisar de största förlusterna eller som har den svagaste finansiella ställningen. Den politik och det speciella slag av selektivitet som Ni föreslår, herr statsråd, kan i själva verket bli en oekonomisk selektivitet därigenom att användningen av resurserna blir mindre effektiv och konkurrensförhållandena snedvridna. Regeringens linje tycks vara att ju fortare ett varvsföretag närmar sig ekonomisk ruin, desto snabbare skall det få hjälp genom speciella statliga bidrag. Det är väl ändå märkligt! Kan det verkligen uppmuntra människor till att göra rationaliseringar? Genom att regeringen vill vänta till dess det ena företaget efter det andra har råkat i'allvarliga finansiella svårigheter blir för Övrigt framtidsutsikterna för hela varvsindustrin försvagade. Det kan nämligen inte lägga någon god grund för varvsindu strins utveckling att säga, att vi skall ge bidrag till dem som bäst behöver det; vad de andra beträffar väntar vi till dess att de på grund av utlandets artificiella subventioner har förlorat så mycket pengar att de måste komma till oss och säga, att nu får staten ge också vårt företag ett speciellt stöd. Det verkar som om regeringen lät sig ledas av en önskan att dirigera företagen, som genom sådant stöd givetvis kommer i en starkare beroendeställning. Slutligen vill jag sammanfatta några av de som jag tycker avgörande synpunkterna. Regeringen avvisar tills vidare stödåtgärder i det föreliggande fallet men accepterar sådana åtgärder för en rad andra näringar, vilkas verkliga konkurrensförmåga mätt med internationella mått är svagare än varvsindustrins. Observera detta att regeringen accepterar generella stödåtgärder för andra näringsgrenar, vilkas konkurrensförmåga internationellt sett inte är lika god som varvsindustrins! Nackdelarna för vårt lands betalningsbalans, sysselsättning och industriella utveckling i framtiden av en sådan näringspolitik mot varven kan bli allvarliga. Regeringen är vidare beredd att ge stöd när det nästan är för sent — eller i varje fall när förutsättningarna försämrats för den svenska varvsindustrin i framtiden — och detta är inte att utnyttja de produktiva resurserna på ett sätt som ger största möjliga utbyte. Är månne det verkliga motivet till regeringens negativa hållning att man vill pressa varvsindustrin med permanenta statliga dirigerande åtgärder? Det ger i så fall en i viss mån kompletterande belysning av den socialistiska Wickmanismen, vilkens framväxande vi under senare år kunnat iaktta med visst intresse men, åtminstone i mitt fall, inte med lika stort nöje. Denna socialistiska Wickmanism tycks framför allt präglas av följande drag. Det gäller att begagna varje tillfälle att öka statens ekonomiska makt och inflytande över företagens skötsel. Det går lättare att göra detta om man inför selektiva stödåtgärder som motivering för att man skall få vara med om att bestämma över företagens skötsel. Mera generella åtgärder av den typ som svensk näringspolitik hittills i huvudsak präglats av kan inte på samma eleganta sätt leda till slutsatsen att staten i väsentliga avseenden skall få delta i bestämmandet av skötseln av företagen. Kan statsrådet Wickman ge oss några exempel på att Ni följer en annan princip än den jag nu redovisat, d.v.s. att ständigt försöka pressa fram ett ökat statligt inflytande över företagens skötsel? Jag har inte kunnat finna annat än att det blott är i fall där staten gjort väsentliga förluster på ett företags skötsel som det kan hända att man drar sig tillbaka, såsom t.ex. i fallet Durox och i någon mån i fallet Uddevallavarvet. Även några andra exempel kan nämnas.

Om herr statsrådet kunde nämna något sådant fall av väsentlig betydelse skulle han bidra till en nyansering av den bild som jag, herr talman, på grund av tidsbrist kanske i någon mån varit nödsakad att förenkla.

Herr talman! Det vore en fördel om vi kunde tro att det varit tidsbristen som gjort att de problem vi i dag diskuterat blivit förenklade.

Vid samtal med den av de vice talmännen som ledde våra förhandlingar före den nu sittande talmannen fick jag beskedet att talmannen hyste förhoppningen att denna debatt skulle kunna sluta vid midnatt. Jag skall med hänsyn härtill försöka att fatta mig kort och framhålla vissa saker som jag menar i hög grad försummats i den debatt som oppositionen fört. Det är omöjligt att diskutera oppositionens förord för generella räntesubventioner utan att som utgångspunkt ha en klar bild av det aktuella varvsläget. Det är några speciella punkter i det aktuella varvsläget som är väsentliga. Först och främst är varvens orderstock för närvarande stor. Varven är täckta för en produktion långt in på år 1973. Det betyder att den fråga som i allra första hand har betydelse, nämligen sysselsättningsfrågan, inte förorsakar några akuta problem under överblickbar framtid. Det råder ingen sysselsättningsbrist inom den svenska varvsindustrin — tvärtom efterfrågar den arbetskraft i en omfattning som leder till en mycket allvarlig kostnadsutveckling för de flesta svenska varven och med indirekta verkningar för andra näringsgrenar. Marknadsläget bedöms fortfarande rätt optimistiskt av skäl som tidigare har utvecklats här — jag behöver inte gå in på det närmare. Det är i dag lätt att få order, speciellt om man har kapacitet att leverera snabbt, helt enkelt därför att redare bedömer det som nödvändigt att i tid förse sig med tonnage av rätt storlek och karaktär. Prisutvecklingen var ur varvens synpunkt gynnsam redan under 1969, och den utvecklingen har fortsatt i hög grad innevarande år. Detta är utomordentligt glädjande för varven. Det betyder att de kontrakt som tecknas i dag ger full täckning inte bara för produktionskostnaderna, ger inte bara utrymme för full avskrivning, utan täcker också, herr Ohlin, företagens finansieringskostnader, trots att varven i detta land inte får denna finansieringskostnad subventionerad.

Å andra sidan vet vi att de bokslut som upprättats för fjolåret visar på utomordentligt allvarliga förluster för varven. Vi vet också att på grund av att de order som nu ligger inne är tecknade i ett sämre prisläge och under pressen av en fortsatt kostnadsstegring och stigande finansieringskostnader, speciellt under fjolåret, så kommer det att bli förluster i tre av de stora varven under 1971—1972. Det råder en relativt optimistisk stämning hos varven i dag. Götaverken har kommenterat sitt bokslut med att förutse en väsentlig förändring till det bättre under år 1973 och framgent. Kockums för sin del förlägger förbättringen i sitt läge till en tidigare tidpunkt. Detta är i och för sig en fullt naturlig reflex av den skillnad som varven visar när det gäller att använda kreditmedlet som konkurrensverktyg. Kockums har som bekant i stor utsträckning tecknat kontantkontrakt och därigenom tagit förlusten omedelbart, medan speciellt Götaverken har engagerat sig i mycket extensiva krediter och därmed så alt säga skjutit förlusten framför sig.

Det nuvarande kontraktsläget — som kommer att slå igenom längre fram i företagens resultat — hindrar alltså inte att företagen står inför ett par mycket besvärliga år.

Det senaste halvårets utveckling har givit ytterligare argument för den ståndpunkten. Vad som alls inte kommit fram i dehatten är att man inte kan se de svenska varvens problem uteslutande som ett problem rörande kostnaderna för deras kreditfinansiering. Om så sker har man enligt min mening hamnat i en felaktig analys av varvens situation. Deras förluster är nämligen i vissa fall totalt sett väsentligt mycket större än de förluster de gör på räntedifferensen. Deras utlåningsränta är inte alltid 6 procent — det bör understrykas att varven i dag i många fall lämnar krediter till 7,5 procent och inte 6 procent, som det hela tiden sagts i debatten här. Det är alltså inte bara räntedifferensen som skapat varvens problem utan det är kostnadsutvecklingen vid varven. Denna har varit så snabb att de order som tagits till de gamla låga priserna inte ger täckning för denna kostnadsstegring. Det var en punkt i herr Burenstam Linders anförande som jag skulle vilja kommentera. Han framställer hänvisandet av varven till den internationella marknaden som ett åläggande från regeringens sida till varven att själva sköta den uppgift som borde ha åvilat regeringen när det gäller vår valutabalans. Detta skulle varven få lov att underkasta sig trots att den internationella räntenivån är högre än den inhemska. Till detta är två saker att säga. Den första är varvens möjligheter att låna utomlands. Detta är inte något som uppstått i ett läge där den utländska räntan är högre än den svenska. Möjlig heten att få låna utomlands med stöd av en stailig kreditgaranti förelåg också under perioder då en upplåning utomlands var billigare än i Sverige. Men om herr Burenstam Linder i stället för alt använda en typ av insinuanta formuleringar — något som han för Övrigt håller på att utveckla till ett mästerskap — skulle vilja klargöra, i första hand för sig själv men också gärna för kammarens ledamöter, vad han egentligen säger med detta, vore det bra. Menar han att vi borde föra en politik i detta land, som skulle göra det möjligt med en så stor kapitalexport från Sverige att vi skulle kunna finansiera varvens exportkrediter liksom — antar jag — även Övrig exportkreditgivning för svensk industri framför allt inom : kapitalvarusektorn på den inhemska marknaden? Det är i och för sig en tanke som är populär, och jag har hört den framföras av en hel del varvsdirektörer. De drar den slutsats som är fullt logisk men som herr Burenstam Linder inte bryr sig om att nämna, nämligen att en sådan politik kräver en omdisponering av vårt sparande, och det finns även ett i dessa kretsar populärt sätt att lösa detta problem: man skall radikalt minska det inhemska bostadsbyggandet. Då han behandlar varvens utländska upplåning och det samband denna har med valutasituationen och läget för vår utländska betalningsbalans borde han också tala om vad konsekvenserna blir om man verkligen på allvar förordar att de svenska varvens liksom de svenska företagens exportkreditfinansiering skulle lösas på den inhemska marknaden. Vi har avvisat generella räntesubventioner därför att vi menar att de icke är en effektiv lösning på de problem som varven står inför under de närmaste åren. Jag tror att man kan illustrera det genom att ställa frågan: Hur skall sådana subventioner egentligen konstrueras? Kom ihåg att införandet av räntesubventioner till varven är en oerhört mycket. mera genomgripande åtgärd i svensk näringspolitik än vad oppositionen. låtsas om! Låt oss säga att. räntesubventioner skall tillämpas på de nya kontrakt som nu tecknas. Om man skall införa räntesubventioner är det i och för sig rimligt att de företag som tecknar kontrakten skall veta vilka villkor som gäller, och därför skall alltså dessa räntesubventioner avse de nya kontrakten. Men detta är samtidigt orimligt, då vi vet att dessa: kontrakt i dag icke är några förlustkontrakt för varven. En annan tanke är att räntesubventionerna skall tillämpas på gamla kontrakt. Också i det fallet. hamnar man i rätt orimliga konsekvenser, helt enkelt därför att varven — som jag nämnde — har fört en skiljaktig politik när det gäller kreditfinansiering och den omfattning i vilken de använder kreditvapnet. a : För att ta ett konkret exempel är det en väldig skillnad mellan Kockums och Götaverken. Kockums har som nämnts valt linjen att i stor :utsträckning arbeta med kontantkontrakt. Man har gjort det bl.:a. därför att man — enligt min mening alldeles riktigt — förutsätter att generella räntesubventioner icke kommer att införas i detta land, i varje fall inte under den tid. som ligger inom den ekonomiska + planeringsperioden. Man har dragit konsekvenserna av detta och valt att ta kontantkontrakt. Därigenom har man naturligtvis fått acceptera lägre priser och på det sättet tagit förlusten omedelbart. Götaverken har däremot drivit en rätt extensiv upplåningspolitik. Om vi i efterhand införde ett generellt räntesubventionssystem, skulle vi så att säga belöna den ena politiken men bestraffa den andra. Det tycker jag är en orimlig konsekvens, och det förvånar mig verkligen att inte herr Ohlin delar den uppfattningen. De s.k. generella subventionerna är alltså i sina verkningar inte alls så rättvisa och generella som man låtsas. Av de skäl jag nämnde skulle inte heller generella subventioner i den omfattning som föreslås — vare sig det gäller varvsindustrins förslag, i vilket det är fråga om en transferering från skattebetalarna till varvsindustrin av 200 miljoner kronor per år, eller man tänker på Industriförbundets mera begränsade kompromissförslag — lösa de akuta problemen för vissa av våra varv. Det är ineffektiviteten i det avseendet som jag åsyftar, när jag säger att de generella subventionerna inte är vare sig ett lämpligt eller ett effektivt instrument för att klara varvens aktuella svårigheter. Vad säger man då om de konkreta förslagen i regeringens alternativ? Beträffande fortsatta kreditgarantier och ett efter svenska förhållanden mycket kraftigt ökat stöd till varvens forskningsoch utvecklingsarbete är vi överens, så därom behöver vi inte diskutera. Men så kommer det tredje elementet, nämligen subventionsinslaget.

Den borgerliga. oppositionen är enig i denna fråga. Det är intressant — här finns en punkt i ett borgerligt regeringsprogram. Vi har efterlyst det, och nu har vi fått det första svaret på vår fråga vilket program en borgerlig regering skulle genomföra — den skulle införa generella räntesubventioner för den svenska varvsindustrin. Om ni kommer i regeringsställning nästa år och genomför detta program kan jag försäkra att ni hamnar i den situationen att ni dessutom måste införa selektiva stödåtgärder. Ni skall inte inbilla er att ni kommer undan det i den situation som då råder, och jag tror inte heller att ni skulle göra något allvarligt försök. Bedömer man varvens situation så, tycker jag det är rätt att gå direkt på selektivt stöd. Vi har klart deklarerat för varyvsindustrin att vi har den ståndpunkten. Jag beklagar att diskussionerna med varvsindustrin ännu inte har kommit in i det konkreta stadium som skulle göra det möjligt för mig att här ange hur en som jag bedömer det mera långsiktig lösning av varvsstödet kommer att utformas. Jag vänder mig med största bestämdhet mot insinuationen att regeringen förhåller sig passiv och bara väntar. Framför allt vänder jag mig mot insinuationen att anledningen till att vi väntar skulle vara, att vi på det sättet anser oss kunna utöka det statliga delägandet i svenskt näringsliv. Jag kan försäkra herr Ohlin — jag vet dock att han inte tror mig — att någon ambition inte finns från statsmakternas sida att i större utsträckning än vi för närvarande är genom Uddevallavarvsengagemanget bli delägare i den svenska varvsindustrin. Självfallet tar vi emellertid på oss samhällets ansvar för den svenska varvsindustrins fortbestånd. Detta ansvar beror av varvsindustrins stora betydelse för sysselsättningen i landet och för vår betalningsbalans.

Det är på den punkten som vi finner oppositionens huvudargument mot den typ av stöd som regeringen arbetar med — och vars konkreta innebörd det senare blir möjligt för oss att redovisa — avslöjande. Man vänder sig mot de selektiva åtgärderna därför att de i motsats till de generella möjliggör ett medinflytande och ett mer in tegrerat samarbete mellan samhälle och industri. Här går en uppenbar ideologisk skiljelinje mellan socialdemokratin och den på denna punkt samlade borgerliga oppositionen. Varken jag eller någon annan i kammaren har kunnat undgå att lägga märke till att trots det energiska uppträdandet från oppositionen är det bara representanter för två av de borgerliga partierna som har varit uppe i denna talarstol. Jag vet inte om man skall tolka det så, att sammankopplingen mellan de tre borgerliga partierna i bankoutskottet i denna fråga ur centerpartiets synpunkt varit ett olycksfall i arbetet. Med den gamla respekt jag har för centerpartiet vill jag inte utesluta att så kan ha varit fallet.

Utomlands har det varit en självklarhet när man infört räntesubventioner att man samtidigt också som en motprestation från mottagarens — i detta fall varvsindustrins sida — har ställt mycket långtgående krav på denna näringsgrens strukturrationalisering och effektivisering. Något sådant krav har inte framkommit i debatten, utlåtandet eller motionerna. Här upplever vi på nytt det egendomliga att denna mycket renläriga borgerliga värld som paraderat i talarstolen i verkligheten också är isolerad från sina kolleger utomlands.

Jag tillbakavisar alltså inte bara tanken att vi skulle ha varit passiva i vår attityd till industrin. Det finns inte någon direktör eller styrelse i de varv det här är fråga om och det finns inte någon verkstadsklubb vid de fyra stora varven, med vilka inte jag och industridepartementets experter haft långtgående och ingående diskussioner. Ännu har de diskussionerna inte gått in i vad jag skulle vilja kalla för ett reellt konstruktivt stadium. Det beror delvis på — för att vara alldeles uppriktig — att motparten, d.v.s. varvsindustrin, i dessa diskussioner ständigt framfört kravet på generella räntesubventioner. Så länge varvsindustrin har spekulerat i att det skulle bli regeringens framtida politik, har det inte varit möjligt — det tror jag nog att kammarens ledamöter begriper — att få till stånd en konstruktiv debatt. Jag delar herr Hagnells förhoppning att det, när riksdagens beslut i dag har fattats i denna fråga, skall bli möjligt att få en sådan debatt. Jag har förklarat för den berörda industrin att vi från regeringens sida är beredda att med en dags varsel ställa upp och fortsätta diskussionerna. Jag hoppas att oppositionens uppträdande i denna fråga inte har skapat förväntningar hos industrin om att regeringspolitiken skall förändras. Det är val den 20 september; utgången av detta val är osäker. I det läget kan, föreställer jag mig, vissa personer inom varvsindustrin fråga sig: Varför skall vi hålla på och förhandla om de här frågorna just nu? Likviditeten är god. De order som tecknas nu är också goda. Vi kanske kan vänta till den 20 september i förhoppning att då ha en regering som kommer att företräda skattebetalarna på ett något lättsinnigare sätt än den nuvarande regeringen är beredd att göra.

Herr talman! Industriminister Wickman karakteriserade med ett svepande omdöme alla talare som uppträtt i denna: debatt med undantag för partivännen Hagnell som representanter för en debattkonst som präglades av en slagordsmässig och. oansvarig förenkling. Men, herr statsråd, är det ett sätt att föra en debatt som verkligen kan leda denna sak närmare en lösning? Industriministern gjorde vidare ett stort nummer av att ingen representant för centerpartiet uppträtt i talarstolen. Han ifrågasatte om inte centerpartiets anslutning till detta utskottsutlåtande möjligen berott på ett olycksfall i arbetet. Men industriministern kunde ju inte undgå att iaktta att en representant för centerpartiet i debatten i första kammaren spelade en mycket framträdande roll. är detta sätt att argumentera till gagn för en positiv debatt i dessa frågor? Jag är inte säker på det. Jag skall inte gå in på de insinuationer industriministern gjorde i slutet av sitt anförande. Jag tycker inte de är värda att diskutera i detta sammanhang. Men industriministern gav en intressant upplysning, nämligen att de kontrakt som varven nu tecknar täcker inte bara produktionskostnaderna utan också den räntedifferens som vi talat så mycket om. Jag tycker det var en intressant upplysning, men jag är inte säker på att den kan gälla samtliga de kontrakt som nu tecknas. Industriministern sade att det inte alls är så att man behöver nöja sig med 6 procents ränta nu utan att man kan :få 7,5. Det är möjligt att det har hänt någonting under de senaste dagarna — hitintills har det annars varit så att man om man 'beviljats de mera fördelaktiga villkoren har fått möta detta med ett lägre pris, och då biir ju nettoresultatet inte till någon fördel. Men industriministern har tidigare i dag sagt att de svenska varven befinner sig i en mycket besvärlig kostnadssituation och kommer att göra det även framdeles. När dessa fartyg kommer att levereras, låt oss säga om tre år, och industriministern har den uppfattningen att varven har att möta en mycket ogynnsam kostnadsutveckling, hur vet då industriministern att de kontrakt som tecknas nu kommer att täcka samtliga kostnader inklusive ränta? Över huvud taget har man svårt att få någon riktig uppfattning om hur industriministern ser på den svenska varvsindustrins framtid. Därför skulle jag mycket uppskatta om statsrådet Wickman, i stället för att strö insinuationer omkring sig, ville svara på de frågor som jag ställde redan i mitt första anförande. Den ena frågan gällde hur industriministern ser på den svenska varvsindustrins storlek för närvarande. Jag nämnde särskilt Göteborgsvarven. Anser statsrådet Wickman att Göteborgsvarven är Ööverdimensionerade och att man måste finna en alternativ användning för en del av de resurser som tas i anspråk av varven? Jag tror att detta är en mycket relevant fråga inte minst med tanke på det som herr Hagnell påpekade, att om det är meningen att hålla denna varvsindustri på sparlåga, kan man medverka till att den inte får göra den förnyelse som är nödvändig för att den på lång sikt skall kunna vara lönsam. Herr Hagnell sade att de största förlusterna består i de investeringar som man inte kan göra för att rationalisera och förnya produktionsmetoderna. — Jag skulle alltså sätta värde på om jag kunde få ett svar på den frågan. Den andra frågan som jag ställde var: När tänker statsrådet utse den samarbetsgrupp för varvsindustrifrågor som statsrådet Wickman aviserade på s. ol i proposition 82? Det är en samarbelsgrupp som skall omfatta representanter för de anställda, industrin och andra berörda parter. Det står inte i denna proposition att man skall avvakta att företrädare för varven kommer och bockar sig och frågar, om herr statsrådet tänker göra någonting, utan den som läser detta får uppfattningen att statsrådet tänker ta initiativ. Det vore intressant att få kännedom om när detta skall ske...

Herr talman! Något av den reaktion som jag hade velat ge uttryck åt inför vissa yttranden av statsrådet Wickman har herr Gustafson i Göteborg redan uttryckt. Mina noteringar har blivit nästan helt överensstämmande med vad han nyss sade. Också jag vill opponera mig mot den svepande bedömning av oppositionens inlägg som statsrådet gjorde genom att tala om att dessa inlägg hade präglats av oansvarig förenkling och användning av enkla argument. Också jag reagerade när statsrådet sade att centerpartiets uppslutning tillsammans med de andra oppositionspartierna i bankoutskottet skulle innebära ett olycksfall i arbetet. Att ge ett så dåligt betyg åt vad som har presterats av arbete inom utskottet och vad som har presterats här av olika talare som uppträtt i talarstolen tycker jag är litet orättvist. Jag skall bygga under det påståendet genom att referera vad två personer har sagt som i varje fall inte kan avfärdas som oansvariga och beträffande vilka man inte heller kan påstå att de inte är förtrogna med argumenten. Jag har med mig bland de papper, som jag tänkte skulle kunna komma till användning i debatten i dag, nr 9 av Svensk Sjöfarts Tidning för i år, där det direkt citeras vad två varvschefer har sagt om det förslag som varvsutredningen lade fram. I det ena fallet är det dr Nils Svensson, verkställande direktör i Götaverken, som uttalar sig. Han säger: — >Efter 30 månaders väntan blir man besviken över det magra resuital varvsulredningen presenterar. Man har avvisat samtliga våra önskemål — och det med grumliga motiveringar. De föreslagna punktinsatserna skapar ingen långsiktig lösning av problemen.» Nästan identiska, mycket kritiska tankar framförs av Sven Häggqvist, verkställande direktör i Eriksberg, som sä-, ger: >Varvsutredningen har helt förbigått det väsentliga i problematiken. Dess förslag och rekommendationer löser inga grundproblem. Föreslagna punktaktioner förslår inte. Varven har fortfarande sina skuldräntor — och de sover inte.» De synpunkterna kan man som sagt inte vifta bort som helt präglade av oansvarighet och okunnighet. Och när vi på oppositionshåll hamnar på ungefär samma linje, tycker jag inte vi har gjort oss förtjänta av ett så dåligt betyg som industriministern gav oss.
Herr talman! Som herr Gustafson i Göteborg påpekade sade «statsrådet Wickman nyss att situationen är gynnsam när det gäller nya order, men en del varv har i dag förluster som är större än ränteförlusterna. Låt mig ta fasta på detta senaste yttrande. Eftersom statsrådet Wickman sade att man kommer att tvingas ge större subventioner än de generella räntesubventionerna, måste han utgå från det läge som har gällt under 1969, då förlusterna för vissa varv har överstigit ränteförlusterna. Men statsrådet Wickman har också sagt att inget varv skall läggas ner.

Genom att underlåta att tala om de statliga subventioner och kapitalbidrag som herr Wickman tänkte sig kommer man inte ifrån att det blir dyrare, om han skall uppfylla sitt löfte rörande varvsindustrin. Förhåller det sig vidare så, att konkurrensen driver fram rationalisering, om man inte genom selektiva subventioner avlyfter för mycket av svårigheterna för de företag som har den lägsta effektiviteten? Kommer inte då rationaliseringar och sammanslagningar att framtvingas som brukar ske i näringslivet? Då blir ju kostnaden enligt oppositionens linje väsentligt lägre än enligt regeringens linje. Statsrådet talade sedan om räntesubventioner även på äldre kontrakt. Det skulle röra sig om väldiga belopp. Jag erkänner att jag för min del bara har räknat med räntesubventioner på nya kontrakt. Av de skäl som herr Wickman utvecklade skulle subventioner på gamla kontrakt inte bara bli dyrare utan också ganska orättvisa — jag behöver inte upprepa herr Wickmans resonemang på den punkten. Vad beträffar kostnaderna vill jag säga alt om vi när vi i denna kammare beslutar om nya utgifter kapitaliserade de framtida utgifterna, skulle det innebära att vi engagerade staten för fullständigt enorma belopp. Jag tror det är på goda grunder som staten inte räknar med det kapitaliserade värdet av alla utgifter ett ovisst antal år framåt som kan tänkas påverkas av ett beslut. Och ingen vet för övrigt hur många år sådana här subventioner skulle behöva fortsätta.

Jag har verkligen trott att alla var så pass optimistiska att de menade att denna artificiella politik i utlandet inte skulle fortsätta under mycket långa perioder. Men mitt huvudargument, herr talman, gäller kostnaderna. Statsrådet Wickman framhåller att man behöver mer subventioner än de generella och att inget varv skall läggas ner. Det senare sade han visserligen inte här i dag, men han har gjort det tidigare offentligt. Då måste ju hans politik, såvitt jag förstår, bli dyrare än oppositionens, hur han än räknar. Detta betyder inte, att oppositionen, såvitt jag vet, har ingått på frågan om att något varv skulle behöva läggas ner. Tvärtom har väl den allmänna inställningen varit att just den rationalisering som framtvingas genom konkurrensens tryck skall leda till sådan samverkan och kanske i vissa fall sammanslagningar att man undgår de allvarliga konsekvenser för sysselsättningen som eljest skulle kunna ifrågakomma. Statsrådet säger att han inte har lust att på statens vägnar bli ägare inom varvsindustrin i större utsträckning än för närvarande. Nej, det är möjligt, och för min del har jag inte heller antytt något annat, även om en tidning råkade sätta en rubrik, som kanske kunde leda till ett litet missförstånd. Men statsrådet önskar tydligen dirigera varvsföretagen ganska mycket i detalj utan att ta de motsvarande företagarriskerna. Och han vill göra detta med motivering av rent tillfälliga och begränsade subventioner. Hur är det möjligt? Jo, han tänker sig att ge direkta kapitalsubventioner, och den konstruktionen skulle då motivera ett statligt inflytande av denna företagsledande karaktär. Det förefaller mig vara en ganska egendomlig konstruktion. Statsrådet har ju hört förut i dag alt det inte finns någon sådan preciserin; som att oppositionens ståndpunkt skulle vara att ge subventioner utan några som helst villkor. Beträffande vad de förhandlingar som är önskvärda kan leda till när det gäller att befrämja en viss rationalisering tillät jag mig för min del — jag talar uteslutande för min personliga del — att antyda att det kunde vara mycket naturligt att kombinera stöd med överenskommelse om viss rationalisering. Vad beträffar Gemensamma marknaden erkänner jag, att statsrådet överraskade mig, om han menade att man inom Gemensamma marknaden skulle vara benägen att föra en politik som vi i Sverige inte kan tänka oss. Menar herr statsrådet att Sverige som medlem i Gemensamma marknaden skulle kunna föra en helt annan politik vad beträffar konkurrensförhållandena än de andra medlemsstaterna gör?

Inte heller har han funnit anledning ge exempel på någon reträtt för den socialistiska Wickmanismen av andra anledningar än att staten har lidit väsentliga förluster. Möjligen blir det, herr talman, tillfälle att en annan gång när klockan inte avancerat så långt få en principiell debatt med herr Wickman om särskilt det första av de båda problemen.

Herr talman! I mitt första anförande gjorde jag påpekandet, att varven tvingas låna i utlandet för att lappa ihop en trasig valutareserv, detta även när de internationella räntorna är högre än de svenska, och att varven på det sättet får ett negativt stöd av staten. Herr Wickman sade att det var ett konstigt resonemang. Till att börja med påpekade han att systemet även existerade när det internationella ränteläget var lägre än i Sverige. Det är fullständigt riktigt och jag har inte heller sagt någonting annat. Jag sade att även när de internationella räntorna är högre än de svenska tvingas varven att ha denna speciella belastning för att bidra till ett samhällsekonomiskt mål, som det inte finns någon särskild anledning att just varven skall klara. Herr Wickman försökte sedan ta en annan poäng. Det gick ut på att, om man skulle driva mitt resonemang, skulle detta innebära att man måste skära ned bostadsbyggandet i landet; han menade att jag skulle vara tvungen erkänna det med mitt resonemang. Jag vet inte riktigt vilka ekonomiska teorier herr Wickman har som grund för sin syn på samhällsekonomins funktion. Han talade litet överlägset om andra som åtnjutit alla fördelar av det svenska utbildningssamhället, men jag antar att även herr Wickman dragit vissa fördelar av det. Det borde dock då ha visat sig i en annan uppfattning om hur ekonomin fungerar. Han sade nämligen att om staten i stället skulle svara för den upplåning som den finner behövlig, därför att den svenska valutareserven inte är tillräckligt hög, är detta samma sak som att bostadsbyggandet sjunker. Detta är ett mycket konstigt resonemang. Det väsentliga, och det som jag framför allt vill framhålla, är att det inte rör sig om någon subvention att ta bort en extra belastning för varven. Herr talman! Helt allmänt reagerar även jag mot oansvariga förenklingar. Så småningom tyckte jag det blev litet lustigt att höra herr Wickman säga att den här gemensamma borgerliga linjen var den första punkt där han upptäckt något av ett gemensamt borgerligt regeringsprogram. Jag måste säga att om det finns någon i kammaren som förenklar sitt riksdagsarbete är det statsrådet Wickman, om detta är den första punkt där han upptäckt att det finns en gemensam borgerlig reservation. Detta kunde verkligen inte undgå att förvåna mig. Det allvarliga är fortfarande att vi är ombedda att här i riksdagen göra ett uttalande om vad vi anser i denna viktiga näringspolitiska fråga, utan att statsrådet talat om vad han egentligen tänker företa sig. I propositionen yrkas att man skall inhämta riksdagens yttrande över de näringspolitiska riktlinjerna beträffande svensk varvsindustri, men det finns inga speciella förslag förutom sådana som innebär, att herr Wickman själv skall få mera att bestämma om när tiden är mogen.

Herr talman! Jag såg på herr talmannens blick att jag inte borde ha begärt ordet. Jag skall därför med några få ord avsluia debatten för min del. Det kan vara besvärligt för en regeringsmedlem att i talarstolen här besvara samtliga frågor som ställs. Av tidsskäl är detta nu inte tekniskt möjligt, och det är klart att det urval av frågor som besvaras kan göras på olika sätt. Herr Gustafson i Göteborg har emellertid upprepat två frågor, och jag skall i korthet besvara dem. Den första frågan gällde Göteborgsvarven, men det framgick inte om herr Gustafson i Göteborg i begreppet Göteborgsvarven inkluderade även Uddevallavarvet eller om han menade bara Eriksberg och Götaverken. För att kunna svara på den framställda frågan borde jag egentligen veta vilken innebörd herr Gustafson inlägger i begreppet Göteborgsvarven. Herr Gustafson frågade vilken dimension verksamheten vid Göteborgsvarven bör ha i framtiden, och det är en fråga som är litet svår att besvara. Jag tror inte att jag kan komma längre än att säga, att den totala svenska varvsindustrin bör kunna behålla den position den har i dag. Detta betyder emellertid inte att de svenska varven med nödvändighet svarar för samma andel av en stigande världsproduktion som de gör för närvarande. Det vore felaktigt att uppställa målet på det sättet. Och om sysselsättningen vid Göteborgsvarven framdeles skall vara precis densamma som i dag, eller om den kan sänkas något, vill jag också låta vara osagt. Men i och för sig skulle en viss dämpning av varvens efterfrågan på arbetskraft säkerligen vara gynnsam för Göteborgsregionen.

Det är en angelägen uppgift för varvsföretagen att — i eget intresse och ur den allmänna kostnadsutvecklingens synpunkt samt inte minst för att bevara rimliga relationer på våra arbetsplatser — vidta kraftåtgärder av helt annan omfattning och med en helt annan enighet inom industrin än vad man hittills har förmått. Något mera preciserat svar än det jag nu givit kan jag inte lämna på herr Gustafsons första fråga. Den andra frågan avsåg när jag kommer att tillsätta den samarbetsgrupp som kommittén föreslagit och som jag anslöt mig till omedelbart och som också omnämnes i propositionen.

Jag skall vidare be herr Ohlin om ursäkt för att jag på en punkt inte uppmärksammade det betydligt mera konstruktiva sätt på vilket herr Ohlin diskuteradé varvsproblemet redan i sitt första anförande. Jag kanske i viss mån polemiserade mot herr Ohlin när jag egentligen borde ha polemiserat mot de ledamöter som direkt står bakom bankoutskottets utlåtande nr 43. Vad herr Ohlin nu säger är nämligen nästan Wickmanistiskt. Han säger att utformningen av varvspolitiken bör ske genom förhandlingar med motparten. Han menade att det är fullt rimligt att dessa utmynnar i en överenskommelse om rationaliseringar, som både staten och näringen bedömer som önskvärda. Denna Överföring från skattebetalarna till näringen blir då en utlösande kraft för rationaliseringar. Jag vet att många som deltagit i denna debatt känner varvsindustrins problem liksom också varvsledningarnas och varvsteknikernas sätt att se på dessa problem. Jag tycker därför att det borde något ha avspeglat sig i debatten att man på flera håll inom svensk varvsindustri anser att det föreligger ett behov av att i en eller annan form framdriva en inte på spontan väg åstadkommen rationalisering inom de svenska varven. På denna punkt är alltså herr Ohlin och jag ense, och det gläder mig. Herr Ohlin tillade i sitt andra anförande — det var nog klokt av honom — att han här talade för sin personliga räkning. Det jag reagerade mot i utskottsutlåtandet var nämligen just detta att man funnit regeringens uppläggning betänklig därför att stödåtgärderna skulle bestämmas på grundval av förhandlingar mellan staten och ifrågavarande varv, varvid staten skulle kunna ställa krav på medinflytande i varven. Det var därför jag såg den enade borgerligheten som ett uttryck för en bestämd ideologisk inriktning. Den ståndpunkten delar alltså inte herr Ohlin. Och när vi har gått igenom alla turerna i denna fråga tror jag uppriktigt sagt att ganska många av dem som nu står bakom den borgerliga lottmajoriteten blir 'ense med regeringspartiet. Det var mycket intressant när herr Ohlin sade att de selektiva subventionerna, om man nu väljer dem — på de grunder jag angav och som herr Ohlin fann acceptabla — måste sättas in på de nytecknade kontrakten. Det är ju rimligt att parterna, när ett kontrakt upprättas, skall veta vilka villkor som gäller så att man inte i efterhand ändrar förutsättningarna. Men då kommer faktiskt varvens situation icke alls att påverkas av den politik som lottmajoriteten föreslår förrän år 1973. Den borgerliga lottmajoriteten har alltså inte anvisat något medel för att lösa de problem som jag menar är allvarliga, nämligen de som kommer att möta varven 1971 och 1972. Det var detta jag avsåg när jag sade att debatten dess värre har förts med alltför enkla slagord. Jag är ledsen om detta uttalande kan betraktas som ett så dåligt uppträdande att både herr Gustafson i Göteborg och herr Regnéll fann det nödvändigt att ta till så allvarliga tongångar som de gjorde mot mig. Jag menade — och det upprepar jag trots den tillrättavisning jag fått — att diskussionen förts med alltför enkla slagord, när man så mycket talar om konkurrens på lika villkor. Sedan drar man av detta principresonemang konkreta slutsatser beträffande den politik som skall föras. Det är slagordsmässigt att göra detta, om man inte sätter in verkningarna av åtgärderna i den konkreta situation som föreligger. Denna konkreta situation är lätt att åskådliggöra. Det är fyra företag det gäller — inte en stor och vid näringsgren med många företag, och vi vet faktiskt mycket om vart och ett av dessa. Jag tror att också många ledamöter i denna kammare gör det. Just därför vill jag inte gärna gå in på en ytterligare diskussion av vissa beräkningar såsom herr Ohlin gjorde. Jag tror nämligen att det skulle kunna vara till skada och nackdel för vissa av företagen. Till slut, herr Burenstam Linder, vill jag säga att det hade varit fullt möjligt att för riksdagen framlägga en proposition innehållande förslag om fortsatta kreditgarantier till de svenska varven och ett ökat forskningsstöd. Vi hade då enbart haft statsutskottsutlåtandet att diskutera i dag. Nu valde vi linjen att redovisa regeringens principiella syn på hur varvspolitiken i detta land bör läggas upp. Det är denna syn vi har underställt riksdagen till diskussion. Man kan ha olika värderingar av den — vi har, åtminstone inte ännu, övertygat de personer som herr Regnéll citerade. Men själva förfarandet att vi i denna viktiga näringspolitiska fråga på detta stadium, innan vi har färdiga konkreta resultat att redovisa — resultat beträffande vilka vi senare givetvis måste gå till riksdagen — lägger fram riktlinjerna för politiken tycker jag inte är någonting som vi skall förebrås för. Det är väl tvärtom ett förfaringssätt som bör prägla de fortsatta näringpolitiska debatterna.
Herr talman! Bara två korta konstateranden. Statsrådet Wickman framhåller att om man inte ger räntesubventioner på gamla kontrakt utan endast på nya, påverkar inte detta varvens ställning förrän 1973. Jag kan bara hänvisa till att herr Hagnell i sitt anförande här klart påvisade den oerhörda betydelse det har för varven att känna trygghet beträffande finansieringsförutsättningarna i framtiden. Jag tror inte att statsrådet Wickman i längden kan förneka att det är en väsentlig sak. Statsrådet Wickman understryker vidare att det här behövs en del andra åtgärder på kortare sikt. Vad man än kan säga om meningsskiljaktigheterna mellan statsrådet Wickman och oppositionstalarna kommer dock inte hans ståndpunkt att i längden innebära mindre krav på skattebetalarna än den ståndpunkt oppositionen intar. Jag tycker att det är ytterst värdefullt att ha fått konstatera detta. Det innebär å andra sidan att man inte skall ifrågasätta att bägge parter är intresserade av att någonting göres. Men samtidigt kvarstår det allvarliga meningsskiljaktigheter rörande vilka metoder som bäst är ägnade att lägga en sådan grund för varvsindustrin och dess framtida utveckling, att den kan fortsätta att inta sin viktiga och naturliga plats i vårt näringsliv.

Herr talman! Frågan om fortsatt va Jutareglering, som behandlas i bankoutskottets utlåtande nr 36, återkommer ju årligen. Det råder fullständig enighet inom utskottet om att samtycka till förordnande om fortsatt giltighet av valutaregleringen i enlighet med vad som förordas i propositionen. Beträffande de framtida förhållandena på detta område vill jag emellertid hänvisa till vad som anförs i motionsparet I: 1109 och II: 1303, vilka anknyter till reservationer som framförts inom riksbanksfullmäktige vid deras behandling av denna fråga. För att fatta mig så kort som möjligt i denna sena stund vill jag bara åberopa, att motionärerna anser en liberalisering av valutaregleringen mot bakgrund av valutareservens minskning 1969 vara olämplig i dagsläget. Enligt motionärernas mening bör dock en liberalisering på längre sikt förberedas, »så att den kan genomföras, när valutaläget för vårt lands del åter stabiliserats». Herr talman! Till detta utlåtande har fogats en reservation, gemensam för folkpartiets och moderata samlingspartiets representanter. Folkpartiets representanter har en annan åsikt än den som framföres i motionerna I: 1102 och II: 1293. I dessa talas om en återuppbyggnad av guldoch valutatillgångarna. Genom sekretariatets skrivning har emellertid dessa frågor inte tagits upp i reservationen. Av den anledningen har jag kunnat ansluta mig till den, och jag yrkar, herr talman, bifall till densamma.